Fru talman! Vi har att debattera propositionen Tidsfrister och kontaktpunkt för att främja tillförsel av förnybar energi . Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 1. Vi står inför en massiv omställning av samhället till en fossilfri energiproduktion. Detta är helt avgörande, enligt det absoluta flertalet av världens forskare, och något som de allra flesta länder på världsnivå ställer sig bakom. Dilemmat vi nu står inför är samma sorts dilemma som fanns då elektriciteten började byggas ut i landet runt 1885. Man utökar användningsområdena för el, och detta kräver mer elenergi och en utökad infrastruktur och produktion. Fru talman! Vi hade inte blivit ett välbeställt land om inte elektrifieringen hade kommit på plats. Det har heller inte varit en utveckling utan dilemman. De stora utbyggnaderna av vattenkraften i norr, där stora landområden togs i anspråk, är en del i detta, men också de stora områden som togs i anspråk för all infrastruktur för att leda elektriciteten. Man kunde kanske också se vinsterna tydligare och mer direkt då man gick från fotogenlampan till elektricitet än när vi som nu går från fossil energi till elektricitet. Man ser mer effekten i miljödebatten än i upplysningen av det egna hemmet - detta så länge elen finns då man behöver den. Den dag den inte gör det kommer debatten definitivt att svänga. Den stora utmaningen nu, förutom att skapa tillräckligt med nyproduktion av el, är att skapa stabil infrastruktur. För det finns flaskhalsar, både i lokala nät, i nät på regional nivå och i de stora nationella näten. Fru talman! Denna proposition med lagförslag och efterföljande motioner visar att vi har lite olika syn på hur man bäst tillser att produktionsenheter kommer på plats, eller rättare sagt att vi har olika syn på vilka produktionsenheter vi behöver få på plats. Vi tror på att de olika formerna av elenergiproduktion både behövs och kompletterar varandra. Lägg därtill möjligheten, om vi får den, att på olika sätt lagra energi, också i olika former. Allt detta behövs. När producenter och distributörer brett diskuterar produktion och distribution av elenergi är det nästan alltid de långa tillståndsprocesserna man refererar till. Det tar för lång tid att få besked, och de olika berörda myndigheterna arbetar ofta osynkroniserat. Fru talman! Därför är detta en välkommen proposition, som vi från moderat håll ser som en förbättring. Men om vi menar allvar med att det är klimatet vi vill rädda borde allt skrivas teknikneutralt. Samma förenklade regler borde gälla för alla typer av energi, inte bara förnybara. För oss finns ingen annan väg att tillräckligt snabbt nå klimatmålen än att i stället för förnybart tillämpa fossilfritt. Kommunerna behöver nu få de nya föreskrifter regeringen föreslår om kortare handläggningstider. Även om detta har sin grund i EU:s förnybartdirektiv är energipolitik en nationell fråga, något vi är helt eniga om. Därmed kunde vi ha valt en egen väg. Fru talman! Våra kommuner måste bli mer serviceinriktade vad avser tillståndsprocesser. Detta är en självklarhet. Här landar propositionen rätt. Vi moderater vill dock att detta förhållningssätt även ska gälla de olika elnäten, på lokal nivå, regional nivå och riksnivå. Vi ser att just långdragna beslutsprocesser är ett problem i dag men också håller på att bli ett hinder för hela omställningen från fossil energi. Ska vi alla köra elbilar behövs nämligen inte bara kraftigt utbyggda produktionsenheter utan också kraftigt utbyggd infrastruktur. Fru talman! Vår industri, våra företag och vi som privatpersoner är på tå för att främja omställningen. Därför behövs också en politik och en offentlig förvaltning som har samma beteende. Därför ser vi fram emot att regeringen utifrån det tillkännagivande vi nu får majoritet för tillser att denna förbättrade hantering av tillstånd och handläggningstider även tilllämpas för elnät. Fru talman! Att lagen träder i kraft redan den 15 juli i år är något som vi ser som positivt samt att handlingarna nu ska kunna lämnas in digitalt. Det underlättar. Men lagen innebär bara att regeringen ges möjlighet att utfärda dessa föreskrifter till kommunerna. Nu krävs också att man gör detta.

Fru talman! Nej, ingen ska beskylla oss för överimplementering. Det är verkligen inte så. Men energipolitiken är en nationell fråga. Både Patrik Engström och jag har i många debatter fått höra att det är problem med tillståndsprocesserna och tiderna och att kommunerna inte jobbar ihop med de statliga myndigheterna, vilket gör att det blir ett mischmasch som tar onödigt lång tid. Ibland kanske det också hinner överklagas innan man har fått hela ärendet klart. Då tycker vi att det vore jättebra med ett större grepp om detta. Det handlar inte bara om att man ska få ställa upp en solpark utan också om att få lägga ut elen från den på näten. Vi ser det egentligen inte som att vi tillfredsställer EU, utan vi tillfredsställer dig och mig när vi ska köpa elbilar, och våra grannar när de kanske vill sätta upp solpaneler på taket men får till svar att det inte finns lokala nät och att de därför inte kan göra det. Jag tror att människor inte kan förstå att de kan få beslut om att sätta upp ett vindkraftverk, som ju också är en sådan anläggning, men att det inte kommer att finnas nät för att få ut elen på ledningen, vilket gör att det inte kommer att hända saker. Jag tror att svenska folket förväntar sig att vi nu tar tag i detta så att det håller hela vägen. Jag tycker också att det är förmätet om vi tycker att det är ett stort problem att göra ett regelverk för detta när folk satsar så mycket av sina privata pengar som de arbetat hårt för på solpaneler och elbilar och när de försöker vara resurseffektiva och gör så mycket för detta. Då ska inte vi från politiken vara ett hinder, som jag ser det.

Fru talman! Jag ser väl inte det här som en älgjakt direkt, men om det skulle vara en älgjakt tycker jag att det är bättre att man både skjuter älgen, tar av den skinnet och slaktar den på samma gång i stället för att ta allt i olika faser för att EU har sagt att vi ska göra så. Vi är med i EU och ska dra nytta av det, men vi ska också vara tuffa nog att göra våra egna regelverk så att de är funktionella och folk ser att detta funkar. Det ska inte vara hinder med regelverk på kommunal eller statlig nivå som gör att jag inte kan ladda min bil eller att det inte kommer fram infrastruktur så att jag kan ladda bilen på jobbet eller sätta upp solpaneler på taket eller så. Folket förväntar sig det av oss. Jag tror att vi ska vara mer praktiska när det gäller det här. EU är bara en funktion, och vi ska tillse att svenska folket får bra infrastruktur och bra besked när de vill göra saker som gör att de sparar el och kan vara klimatsmarta. Jag upplever att de allra flesta vill göra bra saker. Man vill köpa bra och klimatsmart mat, man vill ha bra och klimatsmarta kläder och tvättmedel och man vill ladda sin bil och allt sådant. Om Patrik Engström och jag här i riksdagen inte förordar ett bra regelverk för att vi inte vill ha en överimplementering kan det i sin tur göra att våra kommuner hindrar att den här utvecklingen kommer på plats. Är det en bra funktion tycker jag att vi ska gå vidare och inte ta älgskinnet för sig och resten av älgen för sig, eller hur man nu skulle göra. Tvärtom, vi ska vara praktiska.

Fru talman! Vi debatterar i dag näringsutskottets betänkande 27 Tidsfrister och kontaktpunkt för att främja tillförsel av förnybar energi . I betänkandet återfinns en reservation där SD, M, och KD tillsammans med L gemensamt reserverar sig. Vi har också en så kallad villkorad reservation som vi avser att rösta på om den förstnämnda reservationen inte vinner kammarens gehör. Därmed vill jag yrka bifall till både reservation l och reservation 2. Fru talman! Propositionen från regeringen är ett resultat av ett direktiv från Bryssel och syftar till att regeringen ska kunna meddela föreskrifter om tidsfrister för kommuners handläggning av vissa ärenden som gäller produktion av förnybar el men också föreskrifter om kommuners medverkan i arbetet med att inrätta en kontaktpunkt för att vägleda sökande för ärenden som gäller tillförsel av förnybar energi. Folk som ser det här på Youtube får kanske backa och lyssna igen, för det är ganska komplexa ordföljder, inser jag. I grund och botten anser Sverigedemokraterna dock att energipolitiken ska vara en nationell kompetens. Andra länders politiker behöver inte komma och säga vad och hur vi ska göra i Sverige när det gäller energipolitiken. Med det sagt får vi tills vidare göra vad vi kan för att skademinimera politiken när det gäller påverkan från såväl Bryssel som vår svenska regering. Ett av problemen i svensk energipolitik är att energislag hanteras olika och att konkurrensen mellan dem är snedvriden utifrån exempelvis olika regelbördor, skatter och subventioner. Även om delarna från förnybartdirektivet är mer begränsade ser Sverigedemokraterna ingen anledning att fortsätta på den vägen. Vi måste välkomna alla fossilfria kraftslag, och det ska vara tydligt i lagstiftningen att de ska behandlas lika. Fossilfrihet ska vara målet och ingenting annat. Direktivet handlar om småskalig energiproduktion från förnybara energislag, vilket ska förstås som samtliga fossilfria energislag utom kärnkraft. Det finns förvisso inget som tyder på att någon i närtid kommer att ansöka om att uppföra kärnenergiproduktion i så liten skala som avses i detta direktiv. Önskvärt är dock att lagstiftningen ska hållas teknikneutral. Således bör all fossilfri energiproduktion omfattas på samma sätt i lagtexten. Fru talman! Brister i överföringskapaciteten är nu ett kritiskt problem på samtliga nivåer i det svenska elnätet. Dessutom är ledtiderna många gånger så långa som tio tolv år innan man kan bygga nya, behövliga ledningar. Det är alldeles för lång tid om elektrifieringen av såväl fordonsflotta som fossilberoende industriprocesser ska kunna ta fart. Det behövs en skyndsam utbyggnad av elnät på alla nivåer. Efter ett antal års väntan har nu förslaget från utredningen om nätkoncession till slut landat på riksdagens bord. Vad jag har förstått kommer vi att behandla det under nästa vecka. Dock bör denna utredning endast ses som ett första steg mot att kunna kapa väntetiderna. Jämte detta finns behov av att se över elnätsregleringen för att den i högre grad ska premiera och öppna för innovation med tydligare incitament för investeringar kopplat till att stärka driftssäkerheten, om vi långsiktigt ska kunna säkerställa tillförlitliga elleveranser till konkurrenskraftiga priser. Det är Sverigedemokraternas mål med energipolitiken. I denna proposition inkluderas mindre, lokala nät för en tidsfrist om två år, vilket naturligtvis är bra. Men vi anser att det ska breddas till att omfatta även koncessionspliktiga nät. Genom att inkludera elnät på alla nivåer säkerställer vi en utbyggnad som hjälper till att säkra kapacitet och säkerställer en stabil elförsörjning.

Fru talman! Tidsfrister och kontaktpunkt för att främja tillförsel av förnybar energi är ingen kioskvältare, men det är ack så viktigt. Det här är en liten pusselbit - jag vill betona just "liten", med en hälsning till regeringen - när det kommer till snabbare tillståndsprocesser. Det är en sådan sak som branscher, inte bara energibranschen utan många branscher, efterfrågar. Därför är det synd att regeringen inte riktigt tar chansen. Man hade kunnat passa på att samla betydligt starkare stöd för fler åtgärder. Nu gjorde man inte det. I stället går vi, en majoritet i utskottet ledda av Centerpartiet och Moderaterna, fram för att inkludera fler nätnivåer. Tidigare i debatten hörde vi kritik från Socialdemokraterna om att man överimplementerar EU-direktiv. Det här handlar om att vi vill förenkla mer än EU säger att vi måste. När det kommer till regelförenklingar gör vi alltså mer än regeringen vill genom att implementera mer än EU kräver av oss. Det är något bra. När man i vanliga fall pratar om överimplementering handlar det om att lägga på ytterligare regler, pålagor och kostnader. I det här fallet gör vi precis tvärtom. Det är något vi verkligen borde beakta och fortsätta att göra. Vi ska ta bort fler regler, där det är möjligt, och förenkla mer för företagen där vi kan. Det är synd att Socialdemokraterna inte har förstått det. I reservation 5, som jag också vill yrka bifall till, lägger vi fram ytterligare förslag. Det handlar om att inskärpa ett mål om halverade tider för tillståndsprocesserna. Det finns ett antal olika åtgärder man skulle kunna vidta. Som vi nämner i reservationen vill vi exempelvis att processerna för miljötillstånd och nätkoncession ska löpa parallellt, det vill säga att myndigheterna kan arbeta samtidigt och med varandra i stället för efter varandra. Då behöver inte en myndighet bli klar för att man sedan ska gå vidare till nästa. Det skulle i ett slag förkorta processerna ganska rejält. Om ungefär en vecka kommer vi att debattera saker som har tydlig anknytning till det här: moderna tillståndsprocesser för elnät, alltså mer av den här typen av frågor. Inte heller där vidtar man de åtgärder som man skulle kunna med exempelvis icke koncessionspliktiga nät. Det kommer vi såklart tillbaka till nästa vecka. Det är däremot tydligt att företagen vill gå före. Det är inte länge sedan vi hade en helt annan situation, då politiken måste pressa företagen och näringslivet framför sig. I dag är det precis tvärtom. Det som i dag hämmar utvecklingen och omställningen är inte investeringsvilja och industrins ambitioner. Det är den politiska ambitionen som saknas. Det är den statliga byråkratin som sätter käppar i hjulen. Här går vi åtminstone fram med ytterligare förenklingar, för att kunna hjälpa till lite. Men det behöver göras mer. Serviceuppdraget, som nämndes tidigare, måste utökas. Inställningen till dem som vill söka tillstånd måste bli betydligt bättre från både politik och myndigheter. Inställningen måste vara att man självklart ska få det. Om man inte lyckas med det må så vara fallet. Men det kan inte handla om att kontrollera och undersöka om det verkligen är rimligt över huvud taget. Det handlar också om att jobba med acceptansfrågan. Vi vet att det kommer att behövas mer elnät och mer elproduktion, oavsett typ. Då måste vi jobba tydligare med acceptansfrågor lokalt. Vi behöver också använda mer marksnål teknik där det är tillämpbart. Vi behöver ha bättre ersättningsformer, och vi behöver se till att fastighetsskatten från energiproducerande anläggningar finns mer lokalt. Vi behöver även se till att försvaret förstår att det här också är en säkerhetspolitisk fråga och att de inte stoppar utbyggnaden av elnät, industrianläggningar eller vindkraft för den delen. Det här är helt avgörande i omställningen. Antingen bereder vi en väg för dem som vill ställa om, eller så kommer vi inte att klara det. Det handlar om så mycket mer än bara klimat. Att säga "bara klimat" är nästan absurt. Men det handlar om fler frågor än klimatfrågan, och som jag såklart är besjälad av. Det handlar om industrin, som vi har pratat om. Det handlar om jobb och företag i Sverige. Antingen får företagen ställa om här, eller så kommer de att flytta utomlands där de får bättre förutsättningar. Deras kunder vill nämligen ha gröna produkter, och kan de inte leverera det får de lägga ned. Det handlar också om hälsa. Mer elektrifiering och mindre förbränning av fossila bränslen betyder mindre luftföroreningar. Och det betyder bättre hälsa, inte minst för barnen, som är närmast marken där föroreningarna ligger som tätast. Det handlar också om säkerhet. Att vi slutar importera fossila bränslen och börjar producera mer i Sverige som vi använder själva handlar om försörjningstrygghet och om att inte skicka pengar till skurkstater som Ryssland och Venezuela, som sitter på stora reserver av olja och gas. Det här är bra politik. Det måste drivas fram mycket tydligare än den här regeringen klarar av. Vi har tagit initiativ och kommer att fortsätta göra det för att driva på.

Fru talman! I dag debatterar vi lagändringar i och med EU:s omarbetade förnybartdirektiv. Det innebär att man främjar en snabbare och effektivare uppstartsprocess när det gäller anläggningar som producerar energi från förnybara källor. Lagförslagen omfattar krav på tidsfrister för prövningar vad gäller anläggningar för elproduktion samt införandet av en nationell kontaktpunkt, där aktörer ska kunna få samlad information, rådgivning och vägledning om alla former av förnybar energi. Vi från Vänsterpartiet ser positivt på dessa förändringar, som vi tror kommer att leda till att tillståndsprocesserna kortas ned väsentligt. Klimatfrågan är vår tids största utmaning, och då är energi och el essentiella områden. Behovet av förnybar elproduktion ökar ständigt. Många av dagens problem och utmaningar är ofta gemensamma för miljön och för nätens tillståndsprocesser, till exempel brist på flexibilitet, utdragna ledtider och dålig samordning mellan myndigheter och aktörer. Genom att sätta tidsfrister och införa en kontaktpunkt effektiviserar man utbyggnaden av nätet för förnybar energi. Världens energianvändning ökar ständigt. I både Europa och resten av världen kommer behovet av energi att öka under de närmaste decennierna. Den ökande energiförbrukningen hänger ihop med befolkningsutvecklingen. År 2050 beräknas befolkningen uppgå till någonstans mellan 9 och 10 miljarder människor. Det är människor som kommer att kräva sin beskärda del av jordens tillgångar och välstånd. I dag är det kol, olja, uran och gas som dominerar produktionen. Den utvecklingen är inte hållbar. Vi vill se en hållbar energiförsörjning som klarar att möta klimatutmaningen såväl som leveranssäkerheten. Med satsningar på förnybar energi, energieffektiv teknik och energieffektivisering vill vi ställa om Sverige till en hållbar energiproduktion. Vi från Vänsterpartiet vill ha en till 100 procent förnybar energiförsörjning senast 2040. Den omställning vi vill se innebär en mycket omfattande utbyggnad av förnybara energikällor. Sol och vindkraft behöver byggas ut i mycket högre takt än i dag. Därför är alla förändringar som leder till att främja och effektivisera en energiförsörjning som bygger på förnybara källor välkomna. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation nummer 1 i betänkandet. Jag vet inte hur många gånger jag har stått i den här talarstolen och sagt att det är nödvändigt att Sveriges riksdag omformulerar sitt mål från 100 procent förnybar elproduktion till 100 procent fossilfri elproduktion. Det är verkligen dags att fler partier i denna kammare vågar släppa sargen och ge sig ut på isen. Den riktiga matchen handlar om att bli fossilfria. Vi kristdemokrater bejakar de förslag som gör att det ska bli lättare att tillföra förnybar el och ser gärna småskaliga lösningar som kan komplettera den nödvändiga baskraften från den planerbara vatten och kärnkraften. Men vi förstår inte att det ska vara så svårt att hålla lagstiftningen teknikneutral. Men det är ju inte bara elproduktionen som vi måste säkerställa. Precis lika viktig är överföringskapaciteten. Där vill vi från Kristdemokraterna lyfta fram behovet av att klimatomställningen inte hotas av brister i elnäten. Vi måste ha en utbyggnad på alla nivåer. Vi anser att genomförandet av bestämmelserna om tidsfrister och kontaktpunkt även bör omfatta koncessionspliktiga elnät. Jag kan inte se några hinder för att inkludera icke koncessionspliktiga elnät när det gäller bestämmelserna i övrigt, eftersom direktivet inte förhindrar att medlemsländerna går längre än direktivets minimikrav. Att vidta åtgärder som syftar till att underlätta och korta tillståndsprocesser för produktion av el utan åtgärder för att förbättra distribution och överföring riskerar att föra med sig att åtgärderna inte får den effekt som behövs för just omställningen. Genom att inkludera elnät på alla nivåer säkerställs en utbyggnad som hjälper oss att säkra kapacitet och säkerställa en stabil elförsörjning. Fru talman! Man brukar prata om de tusen nålstickens strategi. Jag kommer osökt att tänka på det när vi ser i propositionen att det saknas en viktig aspekt: Hur kommer det här ändrade regelverket att påverka de enskilda företagen? Det kanske inte kommer att ha så stor påverkan, eller så kanske det har väldigt stor påverkan. Det vet vi inte, eftersom man inte har gjort någon analys. Och även om det skulle visa sig vara endast en liten extra börda måste man sätta det i ett större sammanhang. Som sagt kan tusen nålstick fälla en stor elefant. Ett välskött företag kan till slut börja knäa under tyngden av all administrativ regelbörda. Detta måste man också väga in. Det här är något som Regelrådet påpekar, och det är en kritik som vi kristdemokrater instämmer i. Det gäller även Regelrådets påpekande att det finns bristfälligheter i underlaget i fråga om huruvida man kan utesluta att det finns en påverkan på företag i andra avseenden. Fru talman! Även i delen om hur konkurrenssituationen mellan små och större företag skulle kunna påverkas finns det brister i beslutsunderlaget. Regelrådet menar att detta försvårar möjligheten att dra tydliga slutsatser. Jag kan konstatera att regeringen väljer att inte kommentera Regelrådets invändningar i propositionen utan går förbi dem i tystnad. Mot bakgrund av att det vid varje lagändring bör göras en mycket noggrann analys av hur näringslivet påverkas av förändringarna menar jag att detta är en svaghet i propositionen. Riksdagen får inte missa något tillfälle att strömlinjeforma lagstiftningsarbetet i syfte att göra det enkelt att starta, driva och utveckla företag i Sverige. Regeringen bör i den fortsatta processen åtgärda nämnda brister och genomföra en fördjupad konsekvensanalys av det här lagförslaget sett ur ett företagarperspektiv där Regelrådets synpunkter beaktas.

Fru talman! Jag tackar för en viktig debatt.

Det är, fru talman, politikers roll att se till att infrastrukturen finns på plats och att ta bort hinder för företag, föreningar eller vilka det nu kan vara som vill vara med och se till att infrastrukturen finns på plats. Det kan och ska vi göra. Infrastruktur för omställning är lika grundläggande som de mest grundläggande delarna i välfärden. Ingen människa ska begränsas av tillgången på el, och klimatfrågan måste lösas. Fru talman! Det som vi debatterar i dag har tidigare här i talarstolen kallats för en överimplementering av ett EU-direktiv. Det är klart att jag som liberal är lite mindre orolig över Europeiska unionen än många av mina kollegor från andra riksdagspartier i den här kammaren. Det är helt rätt. Det är också helt rätt att jag och andra ofta kritiserar det som vi tycker är överimplementeringar av regler som är dåliga. Men det är ju konstigt att vara för eller emot någonting bara för att det kommer från EU. Det tycker till och med jag, som älskar Europeiska unionen. Det är som att man skulle vara för eller emot någonting bara för att det kommer från mig eller något annat parti eller för att det kommer från någon man inte gillar eller någon man gillar. Så funkar inte politik. Vi måste ju titta på förslagen som ligger på bordet och ta ställning till dem ett efter ett utifrån huruvida de är bra eller dåliga. I det här fallet är det faktiskt så att EU vill att vi ska gå längre. Direktivet från EU vill gå längre än vad Sverige vill göra vad gäller att förenkla mer. Sverige gör i det här fallet en underimplementering med det förslag som har kommit från regeringen. EU vill förenkla mer, ta bort mer hinder och göra mer av det som är den grundläggande uppgiften för staten, att ta bort hinder för att få till stånd den gröna omställningen. Det kan man också läsa i Naturvårdsverkets underlag. Det är inte någonting som jag hittar på eller som kommer hipp som happ från Bryssel, utan det står i Naturvårdsverkets underlag. Det handlar om några olika saker. Det handlar om att regeringen vill begränsa sig till produktion av el. Vi menar, och också direktivet, att vi också måste se till att elen kommer fram. Vi kan inte bara producera elen. Vi måste också inkludera både el och energi. Det verkar märkligt att regeringen inte tänker på samma sätt. Det kan också handla om produktion av andra saker. Det kan handla om produktion av elektrobränslen, till exempel vätgas, som också bör vara andra energibärare. Det inkluderar också direktivet. Där har regeringen missat och försöker med detta att göra en underimplementering. Det innebär att man inte tar bort käppar ur hjulen, som vi hade kunnat göra. Man missar en helt nödvändig chans att göra det enklare att få till stånd den omställning som vi behöver få till stånd. Det är det ena felet som finns med regeringens förslag. Det andra felet är att man inte förhåller sig teknikneutral. I det här fallet begränsar regeringen sig i sitt förslag till förnybar energi och förnybar elproduktion. Fru talman! Om vi ska ställa om ordentligt och se till att rädda klimatet genom att se till att elektrifiera precis allt vi kan behöver vi kunna använda alla verktyg i verktygslådan. Alla energislag, all typ av elproduktion vi har, har sina för och nackdelar. Alla som är fossilfria gör att vi kan sluta att använda fossila bränslen. Det gör att vi kan exportera ännu mer till andra länder så att de också kan sluta med sin fossila användning. Alla de energislagen är positiva för klimatet. Kärnkraften är elefanten i rummet. Den har nackdelar, absolut. Det är alla ense om. Det är ingen som hymlar med detta. Men kärnkraften har också fördelar i form av att den är planerbar och mer plug and play. Man kan köra kärnkraften, och den tar inte så mycket plats. Man kan sätta den lite varstans, medan den väderberonde elproduktionen inte har de fördelarna. Men den har andra fördelar i stället. Det är därför som alla energislag behöver få finnas med i mixen. Vi behöver behandla alla energislag som är fossilfria på ett teknikneutralt sätt. Vart och ett har sina för och nackdelar. När vi gör förenklingar som ska gälla el och energiområdet är det rimligt att behandla alla energislag så lika som möjligt. Det är därför som vi borde inkludera inte bara småskalig förnybar produktion utan också småskalig fossilfri produktion. Fossilfri produktion är också viktig. Planerbar produktion behövs i omställningen. Vi ska inte begränsa oss till enbart ett fåtal verktyg i verktygslådan. Av det skälet har vi från Liberalerna lagt fram en motion som också lyfts fram i reservation 1. Vi är väldigt glada att det är fler partier som sluter upp bakom den motionen. Den innebär en konkret lagändring och en ändring av regeringens förslag. Det i sig innebär att vi också inkluderar energibärare och inte bara energiproduktion, och vi inkluderar all fossilfri produktion helt enkelt. Jag yrkar bifall till reservation nummer 1.